Herr talman! Den här debatten har hittills bara perifert dröjt vid de långsiktiga perspektiven i den ekonomiska politiken, även om finansministern som vanligt på ett underhållande sätt blandar korta och långa perspektiv. Det är naturligt att debatten har fått denna karaktär eftersom det är en rad akuta problem, framför allt beträffande sysselsättningen, som helt fångar vår uppmärksamhet. En ekonomisk politik måste dock ha ett långsiktigt perspektiv om den inte skall sönderfalla i en rad åtgärder utan inbördes sammanhang, åtgärder vilka då gärna, som nu är fallet, inspireras av akuta, brännande problem men som inte blir mer än temporära. En ekonomisk politik som på detta sätt förlorar sig i punktinsatser utan sammanhållande linje och vilja till konsekvens och kontinuitet förlorar inte bara i effekt utan även i trovärdighet. Därmed har den också i sig själv mindre möjligheter att fungera, eftersom den ekonomiska politiken behöver ett positivt psykologiskt klimat att verka i för att ha en chans att bli framgångsrik. Höjningen av löneskatten vid årsskiftet, vilken i så hög grad varit ett centralt tema i den här debatten, framstår som ett exempel på låsta positioner, som inte har något med en aktiv, framåtsyftande konjunkturpolitik att göra. Det är bristen på vilja att i samförstånd utforma en mer flexibel och konjunkturanpassad politik som i sig själv verkar destruktivt på det ekonomiska klimatet och inte skapar de psykologiska villkor som är en av förutsättningarna för att den ekonomiska politiken skall vara framgångsrik. Positionerna har alltså varit alltför låsta. Detta är beklagligt. Politik — och detta gäller i hög grad den ekonomiska politiken — får aldrig bli så låst av prestige och andra irrationella hämningar att strävan att finna konstruktiva lösningar kommer i andra hand. Utvecklas en politisk situation till ett ofruktbart ställningskrig, är risken för en förtroendekris överhängande. Ett markant inslag i konjunkturbilden under de senaste två åren har varit en återhållen privat konsumtion och ett högt hushållssparande. Allmänhetens sparbenägenhet har befunnit sig på en för efterkrigstiden unikt hög nivå. I fjol förklarade finansministern den höga sparbenägenheten med att osäkerheten beträffande avtalsrörelsens utfall hade ökat allmänhetens benägenhet att spara. Det är ett argument som man inte kan åberopa för innevarande år. Osäkerheten på arbetsmarknaden kan naturligtvis vara en faktor även nu, men den är en del av konjunkturbilden. Sannolikt är den höga sparbenägenheten ett uttryck för den atmosfär av bristande förtroende som omger den ekonomiska politiken för närvarande. Sysselsättningsfrågorna dominerar av naturliga skäl intresset i den här debatten. Vi möter växande problem med den s.k. strukturarbetslösheten. Det är inget nytt problem även om det kan förefalla som regeringen nyligen upptäckt fenomenet. Under senare delen av 1960-talet sjönk dock antalet arbetstillfällen inom industri, byggnadsverksamhet och lantbruk med ca 30 000 per år. Det är en utveckling som sedan fortsatt om ock med varierande styrka. Trenden har dock varit oförändrad. Samtidigt har antalet arbetstillfällen inom servicesektorn ökat med drygt 40 000 per år, varav inom den offentliga sektorn med ca 35 000 per år. När nu den offentliga sektorns expansion bromsas upp av ekonomiska skäl — det gäller ju inte minst den kommunala verksamheten — måste självfallet med den hittillsvarande utvecklingen stora sysselsättningsproblem uppstå. De gifta kvinnornas ökade intåg på arbetsmarknaden och byggnadsindustrins snabbt krympande volym gör inte detta problem enklare. Frågan är då i vad mån de expansiva krafterna inom näringslivet kan frigöras och vad detta kan innebära för sysselsättningen. Vid föregående högkonjunktur, dvs. 1968—1969, tillkom ca 17 000 nya arbetstillfällen inom industrin. Det återstår att se om expansionen inom industrin nu kan nå upp till denna nivå. Allt tyder följaktligen på att vi även vid en konjunkturuppgång har att leva med en fortsatt betydande arbetslöshet. Detta ställer stora krav på vår beredskap inom arbetsmarknadspolitiken. Behovet av en översyn av arbetsmarknadspolitiken växer sig i det här läget allt starkare. De nya problem som möter på arbetsmarknaden löser man nämligen inte med punktinsatser och inte heller med en övergång till fyradagarsvecka. Det var ju i det sammanhanget intressant att höra finansministerns framtidsvisioner. Vi måste utveckla en långsiktig strategi för att ta till vara expansionsmöjligheterna inom näringslivet. Det gäller att skapa förutsättningar för människor att förverkliga sig själva i arbetslivet, att skapa ett klimat på arbetsplatser och i företag — och för företag — som främjar expansionen i produktionslivet. lerande åtgärder Detta är den offensiva sidan av strategin. Den defensiva måste innebära att strukturomvandlingen i näringslivet inte genom samhällsinsatser pressas fram fortare än att konsekvenserna på arbetsmarknaden kan bemästras. Spåren från 1960-talets politik avskräcker i detta sammanhang. Ambitionen måste vara högre än att driva fram en strukturrationalisering och därmed omdisponering av arbetskraftsresurserna utan att fråga efter regionalpolitiska, ekonomiska eller sociala konsekvenser. Från denna speciella synpunkt var det en illavarslande kommentar till den regionalpolitiska satsningen som finansministern gav i debatten, när han framhöll att industrin förväntar sig att arbetskraften flyttar till de orter där sysselsättning kan erbjudas. Finansministern sade sig också för sin del vara beredd att utan vidare acceptera den filosofin. Det är den filosofi som legat till grund för flyttningspolitiken under 1960-talet och som skapat stora regionalpolitiska och sociala problem här i landet. De nya krav som kommer att ställas på samhället måste också påverka styrningen av kapitalströmmarna. Penningpolitiken får inte isoleras från näringsoch arbetsmarknadspolitiken. Samhällets direkta ansvar för resursstyrningen ökar i takt med AP-fondens tillväxt. Det är blandekonomins konsekvens att för varje steg samhället ökar sitt engagemang ökar också politikernas ansvar för utvecklingen. Synen på kapitalmarknadens funktion får ibland ett statiskt drag som är oroande och som står i dålig samklang med kraven på en offensivare anda i ekonomin. Det måste bli ett intimare samspel på kapitalmarknaden mellan banker och AP-fonden om vi vill säkra en väl fungerande kapitalmarknad. Den syn på ränteavkastningen som avspeglas i den långa räntans utveckling under senare år måste också omprövas, vilket även reservanterna till finansutskottets betänkande framhåller. Valutareservens utveckling har nu på nytt givit utrymme för en bättre anpassning av den långa räntan till den korta, vilket har sin stora betydelse för kostnadsutvecklingen bl.a. på hyresmarknaden. I detta avsnitt hävdade finansministern i sitt inlägg att en bättre anpassning av den långa räntan till den korta skulle innebära att AP-fonden, som han sade, tvingades subventionera räntenivån på den långa marknaden. Bakom den filosofin döljer sig en föreställning om att den långa marknaden är klart avgränsad från den korta, men så är inte alls förhållandet. Tvärtom. Det är två kommunicerande kärl. Och det är ganska betecknande för utvecklingen att bankväsendets placeringar på den långa marknaden ökar snabbt. Beträffande subventionerna från AP-fonden är det väl att överdriva farhågorna, men vi kan notera att på återlånemarknaden, råder en högre räntenivå med 1 procent än den som står allmänheten till buds vid kapitalplacering i bankväsendet. Där har alltså AP-fonden en extra favör som allmänheten —näringslivet självfallet måste betala. Gårdagens beslut här i kammaren om ratificering av EEC-avtalet markerar en utveckling mot ökat internationellt beroende. Detta gäller i hög grad den ekonomiska politiken. Över hela Europa kämpar i dag regeringarna en hård kamp för att bemästra inflationen, som hotar stabiliteten. Problemet är framträdande även i vårt land, där den variant som ekonomerna döpt till stagflation, är mer märkbar än i många andra länder. England har drastiskt infört prisoch lönestopp, de fem vice männen i Bonn — den västtyska regeringens oberoende ekonomiska rådgivare — föreslår i dagarna, långtgående åtgärder för att bemästra utvecklingen, och ännu mer drastiskt förefaller den franska regeringen vara beredd att agera. Vårt successivt växande beroende av omvärlden gör det nödvändigt att vaksamt följa utvecklingen och i tid sätta in erforderliga åtgärder. Även från denna synpunkt är regeringens förslag till konjunkturstimulerande åtgärder diskutabla och illa avpassade till de krav på en aktivare antiinflationspolitik som snart kan bli aktuella. Problematiken kan knappast vara finansministern främmande i dessa dagar, när han håller på att ge finansplanen dess slutliga finish. Fru talman! Jag hoppas att det inte bara skall vara en from önskan att de långsiktiga perspektiven bättre skall komma till sin rätt i finansplanen än i propositionen 125 och i utskottsmajoritetens skrivning i finansutskottets betänkande.

Fru talman! Det finns flera orsaker till den växande arbetslöshet och undersysselsättning som noterats särskilt under de senaste åren. Men de har alla att göra med det ekonomiska system vi lever under och som främst kännetecknas av att produktionsmedlen inte ägs och kontrolleras av de arbetande utan av en liten minoritet i samhället. Kristendenserna inom detta system har av vpk påvisats i olika sammanhang, bl.a. tidigare i dagens debatt. Dessa tendenser visar sig bl.a. i att sysselsättningen inte längre växer som den ännu gjorde under åren 1960—1965, då antalet sysselsatta i landet ökade med minst 100000 människor. Under perioden 1965—1970 minskade i stället antalet sysselsatta med 24 000, och under de två senaste åren har en ytterligare minskning med 11 000 skett. Det är då att märka att nedgången inte längre äger rum enbart inom jordoch skogsbruket utan även inom industrin. Detta sker samtidigt som kvinnorna i ökad utsträckning och med rätta ställer krav på arbete och ekonomisk självständighet. Nedgången kommer samtidigt med att nya ungdomskullar ständigt tränger ut på arbetsmarknaden. Det är mot bakgrunden av detta läge och de av Lars Werner tidigare i dag beskrivna strukturella orsakerna till arbetslösheten som vpk ställer kravet om att staten måste träda in och gå i spetsen för en ny industripolitik. Arbetslösheten är inget tillfälligt problem. Den kan därför inte mötas endast med åtgärder av tillfällig natur. Men finansutskottet är så inne i ett kortsiktigt tillfällighetstänkande att man tillbakavisar vpk:s förslag om statliga basindustrier, därför att detta inte skulle vara konjunkturstimulerande på kort sikt. Det är att inte se längre än näsan räcker. Arbetslösheten är ett tillväxtproblem. Det gäller att säkra den ekonomiska tillväxten och skapa flera produktiva arbetsplatser, vilket storkapitalet inte gör. Det kapitalistiska systemet är oförmöget att upprätthålla full sysselsättning. Därför krävs en ny politik. En ny industripolitik måste ta upp en rad svåra problem. Den måste se till att den tekniska forskningen går framåt hastigare och mer medvetet än nu. Och resultaten av den tekniska forskning som bedrivs med skattebetalarnas medel måste tillföras statligt ägda företag, som står under de anställdas kontroll. Genom sådana åtgärder skulle det röjas mark för mera framtidsbetonade industrier, som kan växa mer än de gamla och på ätt ge en ökande sysselsättning. En sådan industritillväxt är naturligtvis särskilt nödvändig och viktig i de län som under en lång tid åderlåtits på människor. Och som fortfarande drabbas av utflyttning. Där, liksom på andra håll, är det av stor betydelse att det utvecklas lerande åtgärder råvarubaserade industrier såsom gruvor, järnverk och skogsindustrier. Dessa industrigrenar behöver bli mer mångsidiga och syssla mera med högre förädlade produkter. Både de nya och de äldre industrityper som kan vidareutvecklas skall utgöra basen för en sysselsättningstillväxt ute i regionerna. Det är sådana industrier vpk förespråkar. Vi har kallat dem basindustrier för att markera att de skall bli en grundval för näringslivet i olika områden. Att tala om sådana industrier vittnar enligt finansministern om bristande respekt för den här talarstolen, men jag skall ändå våga mig på att göra det. Vi menar nämligen att en tillväxt i dessa tunga delar av näringslivet skulle innebära en stimulans också åt andra delar. Som ett exempel på en sådan basindustri har vi anfört Norrbottens järnverk, och även finansminister Sträng har ju i dag betonat NJA:s roll i det avseendet. Vi har i olika sammanhang noterat den utveckling som numera pågår inom järnverket, och vi anser att det finns förutsättningar för fortsatta satsningar, som också skulle ge sysselsättning i andra delar av Norrbotten, exempelvis i Tornedalen. Men vi har, på tal om konkreta exempel, också framhållit att man inte kan begränsa anläggningarna till de traditionella produktionsfälten. Det är viktigt att företag skapas på modern teknisk basis. Lars Werner har tidigare i dag nämnt petrokemi, träkemi, elektronik och verkstadsindustri såsom några områden där sådana företag kan skapas. Vi är övertygade om att detta, att staten går in och sätter i gång en direkt och omfattande anläggning av nya industrier, är den nödvändiga förutsättningen för att det skall vara möjligt att genomföra den fysiska riksplanering och nya regionpolitik som skall diskuteras här i kammaren om ett par dagar. För att garantera kapital åt dessa basindustrier krävs att AP-fonderna mobiliseras. Medlen i de fonderna är nödvändiga för att säkra en utveckling av näringslivet i Sverige. Dessa medel ägs av löntagarna och bör användas av dem för att skapa den makt inom arbetslivet som måste till för att åstadkomma förbättringar i arbetsmiljö och på andra områden. De anställda skall alltså ha det avgörande inflytandet i de företag som på detta sätt skapas. Företagsetableringar av det här slaget skulle bryta den utveckling vi nu upplever. De skulle medföra en sysselsättningsökning och de skulle, t.ex. när det gäller anläggning av petrokemiska industrier, vara till fördel för annan befintlig tung industri i ett län och utgöra en bas för vidareutveckling av annan industri. De förslag från vpk som jag här uppehållit mig vid är inte geografiskt begränsade. Men fortfarande finns det anledning att betona vikten av att särskilda insatser snabbt sätts in i de s.k. skogslänen. I delar av det län jag känner bäst till ligger ordet katastrof nära till hands när det gäller att beteckna den aktuella situationen. Det gäller Norrbottens inland och Tornedalen-Överkalix. Det gäller också Jokkmokk, som i dag har varit aktuellt i olika sammanhang, när riksdagsmän har uppvaktats av människor från det området. I dessa områden, liksom i malmfälten, där beroendet av malmkonjunkturerna återigen ger anledning till oro, finns det välbekanta naturtillgångar, som kunde utnyttjas bättre än vad som nu sker. De skogstillgångar som finns där kan tas till vara bättre och förädlas. Malmoch mineralfyndigheterna på olika håll i Tornedalen och i inlandet måste exploateras. Ett järnvägsbygge från Kaunisvaara till Svappavaara skulle gynna hela den industriella utvecklingen i Tornedalen. Det här är bara några av de många exempel som kommunisterna under åren har anfört både här i riksdagen och på det lokala planet, exempel som visar att Norrbotten har förutsättningar för industrietablering i tillräcklig skala. Det måste vara en samhällets uppgift att ta vara på de förutsättningarna och starta företag som ger människor sysselsättning. Det är en social uppgift. Vi vet att storkapitalet inte kommer att klara sysselsättningen i de områden jag nämnt eller över huvud taget råda bot på arbetslöshetssituationen. Det är därför vi aktualiserar frågan om samhällsägda företag finansierade med AP-fonderna. En annan väg för att öka sysselsättningen har vi i behovet att bekämpa de svåra bristoch miljöproblemen i samhället, inte minst i storstäderna. Det behövs utveckling och tillverkning av många olika hjälpmedel, mekaniska och andra, för att förbättra arbetsmiljön och minska miljöförstöringen. Det behövs åtskillig byggnadsverksamhet och mycket annat arbete för att lösa den svåra situationen när det gäller vårdinstitutioner och daghem. Det är en misshushållning av grövsta slag att barn, åldringar och sjuka skall lida av samhällets brister samtidigt som det går tusentals människor arbetslösa som inget hellre vill än att få göra en effektiv insats i samhället. Alla dessa förslag, långsiktiga eller sådana som gäller den närmaste tiden, är ställda med sikte på industriell expansion. Med detta som inriktning måste man också sörja för utbildning av arbetskraft. De utbildade kan inte tas från hyllan och från den ena dagen till den andra sättas in i produktionen. Det vill alltså redan nu till en ökad yrkesutbildning i de områden där statliga basindustrier skall förläggas. Denna ökade utbildning behöver inte äga rum bara i traditionella yrkeskolor utan kan också bedrivas i befintlig statligt ägd industri. Detta skulle ge arbetsuppgifter och meningsfull sysselsättning åt många arbetslösa, åt ungdomar och åt kvinnor. Det är de senare kategorierna som i avfolkningsbygderna har det speciellt svårt. Med detta, fru talman, har jag velat ge ytterligare argument för de yrkanden som herr Werner i Tyresö tidigare här har framställt.

Fru talman! De borgerliga ledamöterna i finansutskottet inleder reservationen med följande ord: ”Utskottet vill inledningsvis slå fast att sysselsättningsläget för den närmaste tiden fortsätter att inge oro.

Men utskottsmajoriteten har vidare anfört att man även under 1973 måste räkna med att sysselsättningssvårigheter kommer att kvarstå till följd av bl.a. det kärvare läget inom byggnadsbranschen och i den kommunala sektorn. Så långt råder sålunda enighet mellan utskottets majoritet och reservanterna. Om herr Brundin hade begränsat sig till detta när han inledde sitt anförande med en undran huruvida han skulle lyckas övertyga mig och andra socialdemokrater att rösta på reservationerna, hade enighet kunnat råda. Men i övrigt övertygades jag inte, herr Brundin. Och jag har en känsla av att inte heller jag kommer att kunna övertyga herr Brundin om att avstå från att rösta på reservationerna. När det gäller så betydande ting som orsakerna till rådande situation liksom till valet av konjunkturstimulerande åtgärder är det emellertid slut på enigheten. Låt mig erinra om vad som har skett och dagligen pågår inom framför allt byggnadsindustrin. Det är dels en konjunkturbetingad minskning av bostadsbyggandet, dels en strukturförändring. En avsevärd del av minskningen i bostadsbyggandet kan utan tvivel förklaras av konjunkturskäl. Jag vill erinra om det faktum att vi för två år sedan hade ett invandringsöverskott på ca 50 000 människor men att vi i år får ett inte oväsentligt utvandringsöverskott. Rörligheten inom landet har också praktiskt taget upphört. Dessa saker tillsammans är naturligtvis en av förklaringarna till att bostadsbyggandet nu sviktar. Men det finns även betydande strukturmässiga faktorer som förklarar minskningen av bostadsbyggandet. Det är framför allt att bostadsbeståndet har fått ett icke oväsentligt tillskott av tidsenliga bostäder som uppfyller kraven på god bostad.

Låt mig erinra om att vi i dag har nära 10 000 arbetslösa byggnadsarbetare, vilket motsvarar ca 7 procent av den yrkesverksamma kåren, och denna kår minskar fortlöpande. Det är särskilt två grupper som försvinner. För det första är det äldre, företrädesvis dåligt ås ut ur branschen. De yrkesutbildade, som för närvarande i stor skala ersätts av yngre — även de dåligt yrkesutbildade — som dras in i branschen, men även av äldre människor. Det är resultatet av en oansvarig rekryteringspolitik som tyvärr fortfarande pågår.

Det kan gälla byggnadsarbeten där, reparatörsarbeten och liknande. Det är arbetsuppgifter som man föredrar framför att gå kvar i byggbranschen under nuvarande förhållanden.

Den här utvecklingen har pågått under några år. Mellan augusti 1969 och augusti 1972 har den aktiva byggnadsarbetarkåren minskat med 10 procent. En minst lika stor ”bantning” har ägt rum när det gäller materialindustrins kapacitet.

Det finns utan överdrift åtskilligt som tyder på att de som reserverat sig mot finansutskottets föreliggande betänkande är inne på samma tankegångar. Jag tror det är nödvändigt att kraftigt varna för detta. Det är nödvändigt med snabba och kraftfulla åtgärder för att inte byggnadsbranschen skall bli avrustad. Det är nödvändigt av sociala skäl men givetvis också av ekonomisk-politiska skäl. Vi har vid ett par tillfällen förut under efterkrigstiden hamnat i den situationen att vi haft en byggnadsindustri med för liten kapacitet inför byggbehov som brutit fram. Det var fallet i slutet av 1940-talet och början på 1950-talet, liksom under första hälften av 1960-talet. Vad hade detta för konsekvenser? Följden blev en kraftig inflation vid dessa tillfällen. Det kan inträffa igen, om man inte för en ekonomisk politik som förhindrar det. Vad är det då som krävs?

De borgerliga partierna har klargjort var de står. De är inte beredda till något av detta. Huvudnumret i deras arsenal är en sänkning av arbetsgivaravgiften — som de kallar löneskatten men som kanske rättare skulle heta skattesänkningsskatten. Detta startar självfallet inte ett enda bygge. Om man avstod från den beslutade höjningen av eller t.o.m. sänkte den nuvarande tvåprocentiga avgiften, tror jag inte att man därmed i nuläget skulle skapa några arbetsoch sysselsättningsobjekt. Regeringens åtgärder däremot handlar just om att lyfta fram mer eller mindre långt planerade byggobjekt till ett mycket snabbt förverkligande. Utskottsmajoriteten understryker detta på följande sätt: ”De sysselsättningspolitiska åtgärder som regeringen initierat under sommaren och hösten, framför allt inom byggområdet, och som följs upp med förslag i propositionen innebär en sammanlagd sysselsättningspolitisk insats av mycket betydande mått. Utskottet finner denna insats erforderlig under vintern och våren.” Att det i första hand är detta som krävs för att höja tempot där det nu är lågt visar ju också utvecklingen av industrins investeringar. Investeringarna har inte gått ner utan något ökat — men industrin har trots det höjt sitt sparande avsevärt. Industrin investerar som förut men kan självfinansiera i större utsträckning än tidigare till följd av att dess sparande har ökat. Detta visar att ökade självfinansieringsmöjligheter för industrin inte löser de sysselsättningsproblem som nu är akuta.

Dessutom skulle den eventuella effekten av en sänkning av arbetsgivaravgiften med ett par miljarder per år bara ge sig till känna med en tolftedel per månad. Om man i stället satsar på det sätt som fackföreningsrörelsen och socialdemokratin önskar, kan effekten koncentreras till den del av året där satsningen gör mest nytta. I motsats till moderaterna, som har ett motionsyrkande om begränsning av den offentliga sektorns tillväxt, har jag den uppfattningen att en av förutsättningarna för konjunkturförbättring är en ökning av samhällets insatser. Den offentliga sektorns expansion är den mest betydande konjunkturstimulerande åtgärden. Och den uppfattningen begränsas inte till en nödvändighet i nuvarande situation, då en ökad sysselsättning är direkt beroende av samhällets åtgärder.

Om detta skall bli en fruktbringande realitet, då krävs det en ökning och inte en begränsning av den offentliga sektorns resurser.

Fru talman! Jag är givetvis helt på det klara med att mitt inlägg inte passade herr Brundin, men det sade jag också som en reflexion. Sedan behöver herr Brundin inte ha några som helst bekymmer för att jag skall få svårigheter när jag möter medlemmarna — framför allt de arbetslösa — efter att i kammarens talarstol ha uppträtt på ett sådant sätt som jag gjort. Det resonemang som jag har fört här har jag också fört, och för, i andra sammanhang där de här frågorna diskuteras.

Fru talman! Jag vet inte om herr Brundin tänkte på någonting annat när jag gjorde mitt inlägg tidigare. Jag sade då bl.a. att en av orsakerna till att vi har ett minskat bostadsbyggande är det stora antalet lediga lägenheter. Det i sin tur har sin förklaring i att vi nu har ett utvandringsöverskott — i motsats till vad vi hade för två år sedan, då det var ca 50 000 i invandringsöverskott. Vi har inte heller haft någon nämnvärd rörlighet. Det är klart att den nedåtgående konjunkturen har inneburit att människor som i och för sig varit beredda att byta från äldre till nybyggda bostäder har avvaktat en bättre situation. När det läget kommer tror jag inte att vare sig herr Brundin eller någon annan behöver vara oroad över det antal lediga lägenheter som finns. Ta inte detta till intäkt för att vi har en misslyckad bostadsproduktion!

Onsdagen den Fru talman! Finansutskottets ordförande, herr Ekström, sade sig 13 december 1972 tidigare i dag acceptera att vi inte skulle tvista om vem som hade haft rätt konjunkturbedömning. Men han lät det inte bero med det uttalandet — då hade man kanske kunnat lämna frågan därhän — utan han hävdade att vi inom oppositionen våren 1971, hösten 1971 och våren 1972 hade ändrat vår bedömning. I andra sammanhang i dag har sagts att vi på oppositionssidan skulle ha haft ungefär samma konjunkturbedömning som regeringssidan. Den historieskrivningen är felaktig, och det måste ihärdigt slås fast att den inte stämmer. Man skall inte försöka få bort ett ansvar för en dålig politik genom att sudda ut de stora skillnaderna. Konjunkturbedömningarna har varit olika, det framgår inte minst av alla de sätt på vilka vi på oppositionssidan har försökt skjuta på. Alla minns väl, inte minst allmänheten gör det säkerligen, det konjunkturpaket som man på oppositionshåll lade fram förra hösten för att redan då försöka göra den svenska ekonomin mera expansiv. Samma sak gäller den här hösten. Med intensiva ansträngningar och förslag under första veckan av riksdagsstarten ville vi återigen pressa på därför att konjunktursituationen var alldeles för dålig. Dessutom kan man undra om de konjunkturstimulerande åtgärderna i propositionen förra hösten som uppenbarligen tillkom i all hast — det utdelades först bara ett par stencilerade blad vid en presskonferens i samband med riksdagsöppnandet hade blivit framlagd över huvud taget eller i den omfattning som den trots allt fick, om inte detta tryck hade funnits. Hur hade det sett ut om inte oppositionen ideligen hade visat att den haft en annan och mer expansiv, med nödvändighet på drivande konjunktursyn? Den konjunktursynen är oc fastlagd i reservationerna vid finansutskottets betänkanden om den ekonomiska politiken. I betänkande nr 1 i februari i fjol angav vi: ”Ett tecken på ökad avmattning är som redan nämnts det förändrade arbetsmarknadsläge, som har redovisats i januari och februari. Mot denna bakgrund är som utskottet betonat ytterligare lättnader i kreditpolitiken befogade.” Låt oss så se på reservationen i betänkande nr 30 i maj i fjol.

Bara en viss del av framtiden kan överblickas. I fråga om den har tendensen i konjunktursynen hos oppositionen varit genomgående och kan inte suddas bort av sådana uttalanden som t.ex. det som statsministern gjorde i den allmänpolitiska debatten den 8 november. Jag läser detta förvånande uttalande, som står på s. 55 i det slutliga protokollet: ”I den mån det har funnits en konjunkturbedömning från oppositionens sida har man väl snarare trott på en överhettning och krävt en åtstramning av regeringens förslag.” Så är alltså ingalunda fallet. Vi har ansett att man genomgående varit för optimistisk på regeringssidan.

Fru talman! På grund av den tidspress som vi nu arbetar under skall jag begränsa mig till att bara något kommentera en punkt, nämligen i anledning av motionen 1880 av herr Sjönell m.fl. Denna motion tar enligt min mening upp en mycket viktig fråga som främst gäller situationen för de mindre företagen och de företag som inte har sådana vinster efter möjliga avskrivningar att de kan komma i åtnjutande av de fördelar som det föreslagna skatteavdraget ger. Regeringens förslag omfattar ju bara de företag som har förhållandevis stora vinster. Syftet med det nu föreslagna avdraget är ju att temporärt i nuvarande arbetsmarknadsläge stimulera företagen att öka sina investeringar och därigenom öka sysselsättningen. Effekten åstadkommes såväl i det egna företaget som i de företag som levererar material och tjänster av skilda slag. Idén är i och för sig riktig, i all synnerhet som investeringarna i näringslivet behövs nu. I dagens pressade läge kan större delen av vårt näringsliv inte utnyttja den av regeringen föreslagna formen för stimulans av sysselsättningen genom de ifrågavarande avdragen. De som i första hand får känning av detta är ju de många tusen arbetslösa människorna. De små och medelstora företagen beräknas svara för ca 60 procent av sysselsättningen inom industrin. Det är framför allt inom denna grupp som likviditetsproblemen är särskilt kännbara på grund av att en mycket stor del av det engagerade kapitalet i dessa företag är upplånat. Denna sektor är basen för en omistlig del av näringslivets innovationer, som bidrar till framstegen inom hela vårt samhälle. De små och medelstora företagen spelar också en stor roll i regionalpolitiken. Det är svårt, tycker jag, att finna motiv för att om dessa företag behöver investera i byggnader och maskiner, så skall de inte anses lika värdefulla att stödja när det gäller behovet av ökad sysselsättning som de företag som kan uppvisa stora vinster. Riksdagen har tidigare gått in för exempelvis särskilt lagerstöd och särskilt utbildningsstöd temporärt för att stimulera sysselsättningen och bibehålla människor i arbete. De åtgärderna har i princip alla företag, oavsett löneläge, möjlighet att utnyttja. Samma principiella utformning borde gälla för det särskilda temporära stöd till investeringar i näringslivet som nu är aktuellt. De speciellt vinstgivande företagen har ju kraft och möjligheter att trygga sysselsättningen och göra investeringar utan särskilt stöd, även om det är uppenbart att detta stöd har betydande effekt just i dessa fall. Det bör emellertid inte hindra att näringslivet i sin helhet behandlas så att den mindre lönsamma delen inte ställs utanför. Denna sektor kan ha minst lika mycket att tillföra arbetsmarknaden av arbetstillfällen som den begränsade del av näringslivet som har stora vinster. - Utskottsmajoriteten har denna gång, liksom tidigare när denna fråga behandlats, åberopat svårigheter att administrera den ordning vi motionä rer föreslår. Enligt vår mening bör denna bidragsprövning kunna ske efter i stort sett samma principer som redan tillämpas inom företagarföreningarna i fråga om bl.a. lån ur hantverksoch industrilånefonden. För att uppnå överensstämmelse med det föreslagna skatteavdraget bör bidraget i regel begränsas till ca 15 procent av anskaffningskostnaden. Det skulle då motsvara ungefär den stimulans som ligger i den skattevinst som ett företag får med det 30-procentiga skatteavdraget. Jag kan inte undgå omdömet att utskottsmajoriteten alltför lättvindigt avfärdar tanken på investeringsbidrag i vissa av oss angivna fall. En försiktig introduktion skulle i dagens prekära sysselsättningsläge kunna ge värdefulla erfarenheter för framtiden. Men inte ens det vill socialdemokraterna vara med om. I det här fallet är det ju fråga om en vidareutveckling av redan etablerade metoder och uppdrag till Kungl. Maj:t att bearbeta frågan. Fru talman! Det jag nu talat om hänför sig närmast till reservationen 9, och jag ber att med det anförda få yrka bifall till denna reservation samt till de övriga reservationer vid vilka centerns representanter i utskottet står antecknade.
Fru talman! Jag har ju ingen anledning att kommentera de uttalanden som herr Brandt har gjort. Det får han väl göra själv — det är ju beklagligt att han inte är inne i kammaren. Men rent allmänt vill jag säga till herr Möller i Göteborg att det fanns ändå ett alternativ till den s.k. löneskatten, och det var en höjning av momsen. Detta var ett förslag som regeringen och även LO föredrog, eftersom man hade accepterat höjningen av momsen för att kunna finansiera den kommande skattesänkningen. Ni hade alltså haft möjlighet att slippa löneskatten, om ni hade velat. Nu förstår jag att ni har det speciellt besvärligt eftersom ni i efterhand har accepterat skattesänkningen. Ni var ju mer konsekventa i våras, då ni sade nej till såväl skattesänkningen som höjningen av momsen. Då var det så att säga inget problem, men nu förstår ni att det är politiskt omöjligt att säga nej till skattesänkningen, och då har ni fått bekymmer genom att ni också skall säga nej till de inkomster som staten måste ha för att klara den här skattesänkningen. Det rör sig ändå om 2,2 miljarder. Jag tycker alltså att herr Möller i Göteborg kan komma ihåg det alternativ som fanns då vi diskuterade dessa ting i våras. Även om jag tycker att de borgerliga reservationerna andas en alltför stor pessimism inför utvecklingen under nästa år, så kan man kanske vara glad över att reservanterna i varje fall inte har fallit för frestelsen att använda den vokabulär som en ur landet numera utvandrad företagsekonom, professor Ulf af Trolle, använde då han avgav sitt ekonomiska ”testamente” inför en samling svenska företagare för en tid sedan. Professor af Trolle hävdade nämligen att det i framtiden inte fanns någon medelväg för svensk ekonomi. Han dömde ut blandekonomin som system och menade att antingen fick man ta steget fullt ut mot en helsocialiserad ekonomi av öststatsmodell eller också återgå till ett renodlat kapitalistiskt system. Att professor af Trolle föredrar det senare råder det väl inget tvivel om. Blandekonomin har säkerligen kommit för att stanna i det svenska samhället, och det är väl närmast frågan om hur blandningen skall se ut för framtiden som kan bli föremål för diskussion. Personligen tror jag att en ökning av samhällets inflytande kommer att bli nödvändig, parad med ett ökat inflytande för löntagarna över hur kapitalströmmarna skall styras och användas för att trygga sysselsättningen för dem som satsar sin arbetskraft i produktionen. Och där tror jag att AP-fondernas användning som riskkapital i industrin med ty åtföljande inflytande för löntagarna är den enda framkomliga vägen. Det är väl mot den bakgrunden man skall se den reservation som har knutits till förevarande utskottsbetänkande av herrar Burenstam Linder och Brundin, en reservation som går ut på att sänka ATP-uttaget med 0,75 procent under nästa år. Jag uppfattar dock det förslaget som ett uttryck för ett ideologiskt-politiskt ställningstagande, inte som en åtgärd ägnad att tillfälligt stimulera konjunkturen. Detta kan man också utläsa ur ett par meningar i moderaternas reservation, där man säger följande: ”En sänkning av ATP-uttaget skulle därtill ha en gynnsam psykologisk effekt på näringslivet. Det är vidare enligt utskottets uppfattning en avsevärt bättre metod att tillföra näringslivet kapital än de aktiespekulationer med AP-medel, som för närvarande diskuteras.” Här är man tydligen ute efter att mota Olle i grind. Man ser en fara i att öka löntagarnas inflytande i det svenska näringslivet, och därför passar man nu på att föreslå åtgärder som på sikt skulle minska möjligheterna att använda AP-fonderna i detta syfte. Om man sedan granskar de uttryck som används i den gemensamma borgerliga reservationen litet närmare, så kan man inte undgå att upptäcka betydande överdrifter. Där talar man fortfarande om den utdragna sysselsättningskrisen och om den fortsatta stagnationen i fråga om både investeringar och konsumtion. Vad är det för sysselsättningskris vi har? Ja, finansministern har här redovisat hur vi i det avseendet står oss internationellt sett, och vi har en registrerad arbetslöshet som överstiger det normala med ca 1 procent. Det tycker vi är för mycket, och därför sätter också regeringen in betydande stimulansåtgärder för att hjälpa oss över de sista resterna av den konjunktursvacka som fortfarande finns. Alla bedömare menar ju nu att uppsvinget måste komma ganska snart. Då måste det vara fel att tala om sysselsättningskris, när vi vet — vilket också framhålles i finansutskottets förevarande betänkande — att antalet totalt sysselsatta personer i landet fortsätter att öka. Jag kan i sammanhanget meddela att efter den senaste arbetsmarknadsräkningen i mitt hemlän, Skaraborgs län, har arbetslösheten där minskat med ca 25 procent och antalet lediga platser ökat med ungefär samma procenttal. Enligt utskottets mening kan denna förbättring återföras på 1970 års skattereform och på aktiva arbetsförmedlingsinstanser. Jag tror att det är ett mycket viktigt påpekande som finansutskottet där gör i sin skrivning. Men dessutom skulle det vara mycket intressant att få klarlagt i vilken mån skattereformen har påverkat benägenheten hos gifta kvinnor att söka arbete. Som bekant kan nu varje svensk medborgare tjäna 4 500 kronor om året utan att drabbas av någon som helst beskattning vare sig till stat eller kommun. Därför är det mycket som talar för att många gifta lerande åtgärder kvinnor kanske anmäler sig som arbetssökande enbart i syfte att få ett deltidsarbete och skaffa sig denna skattefria inkomst för att dryga ut familjeekonomin. Detta kan vara en av förklaringarna till att just kvinnoarbetslösheten har ökat så markant under den senaste tiden. Man kan också fråga sig hur många pigga pensionärer det finns som vill ha ett skattefritt extraknäck och därför anmäler sig som arbetssökande; en folkpensionär kan ju numera ha full folkpension och fullt bostadstillägg och därtill en sidoinkomst på ett par tusenlappar utan att drabbas av skatt. Man talar om säsongrensning av arbetslöshetssiffrorna. Jag tror att om man gjorde en utvärdering av arbetslöshetssiffrorna från dessa utgångspunkter, så kanske man skulle se betydligt mera realistiskt på de svårigheter vi för närvarande har. Det jag tror är allvarligast i nuvarande situation är den stigande ungdomsarbetslösheten. För nyutbildade ungdomar som inte ganska omgående får ett jobb, kan det bli fråga om betydande sociala problem med åtföljande anpassningssvårigheter. På det här området har man inom inrikesdepartementet vidtagit speciella åtgärder, och jag tror att det är mycket viktigt att dessa åtgärder kan leda till snabba resultat. Visst har vi vissa sysselsättningsproblem, och naturligtvis är arbetslösheten för stor för att accepteras. Men någon sysselsättningskris föreligger såvitt jag kan förstå inte. De åtgärder för konjunkturstimulans som regeringen föreslår tror jag är väl avvägda i detta läge. Det kan man tyvärr inte säga om det oppositionen föreslår. Om man räknar ihop kostnaderna för alla de insatser som den samlade oppositionen i Sveriges riksdag föreslår, kommer man fram till att oppositionens förslag om de genomfördes skulle leda till en underbalansering av budgeten, inte som nu med 7 miljarder utan med över 13 miljarder. Det är väl ingen som kan anse det försvarbart att gå ut med en sådan budget i detta läge, då vi kan skönja en uppgående konjunktur, som kan få ett ganska kraftigt förlopp när den väl kommer i gång. Jag instämmer, fru talman, i det tidigare gjorda yrkandet om bifall till finansutskottets betänkande på samtliga punkter.
Fru talman! Bara några ord i korthet till herr Jansson när det gäller skattefrågan. För det första sade vi i våras nej till hela det dåliga paketet. För det andra är konjunkturen nu ganska skral, och det är därför som det nu behövs en större stimulans netto än regeringen föreslår. Det är därför vi bl.a. säger: Riv upp beslutet om höjningen av löneskatten! Så enkelt är det med de två sakerna, som det inte borde vara svårt att hålla isär. När det gäller siffrorna 7 och drygt 13 miljarder som herr Jansson nämnde vill jag säga att det är helt omöjligt att förstå det stora hoppet dem emellan. Vi har ännu inte fått höra några siffror som belägger den typen av uträkningar. De är helt enkelt felaktiga.

Nr 140 Fru talman! När jag gjorde mitt räkneexperiment utgick jag ifrån att Onsdagen den kammaren skulle bifalla alla de motioner som den samlade oppositionen, 13 december 1972 kommunisterna inräknade, väckt. Då kommer man fram till 13,5 miljarder i underbalansering av budgeten. Det är lätt att summera förslagen i finansutskottets handlingar. Jag erinrade herr Möller i Göteborg om vad som hände i våras. Då var oppositionen mera konsekvent i dessa frågor. Man sade nej till skattereformen och man sade nej till skattesänkningar, och då behövde man inte någon höjning av momsen eller av löneskatten. Nu har man plötsligt förstått att det inför det stundande valet är livsfarligt att gå ut och säga att man inte vill vara med om att ge alla inkomsttagare här i landet en skattesänkning på 1 000 kronor. Det är därför ni enligt mitt sätt att se kommit i svårigheter, när ni inte vill vara med och betala skattesänkningen, som juw ändå kostar 2,2 miljarder. Det var bara det enkla om vad som hände i våras. Skall vi ägna oss åt historieskrivning från en utgångspunkt, så bör vi göra det även från andra.
Fru talman! I fråga om löneskatten fick vi i sak inte höra några nya argument nu. Konjunkturbedömningen och vad den leder fram till är, som herr Jansson borde begripa, en annan sak än ett rent kamrerarräknande på budgetunderskott. När det gäller siffran 13 miljarder var det ett förvånande erkännande vi nu fick. Man förstår vilka groteska beräkningar som tydligen görs, när ni bakar ihop reservationer från alla partigrupperingar — alltså både 3-partireservationerna och kommunistyrkanden. Bara om också kommunisterna skulle få bifall för sina förslag — vilka även vi har yrkat avslag på — skulle man komma upp i en totalsumma som kanske ligger på den nämnda nivån. Det får väl vara någon måtta på orimligheterna!
Fru talman! Med hänsyn till hur det svängt inom oppositionen i skattesänkningsfrågan från i våras och fram till nu kan man nästan vänta sig vad som helst från oppositionens sida. När jag gjorde detta räkneexperiment, där jag tror att siffrorna stämmer, utgick jag ifrån antagandet att riksdagen skulle bifalla samtliga motionsyrkanden från oppositionspartierna. Då skulle budgetunderskottet bli 13,5 miljarder. Det är möjligt att vi inte får ett sådant beslut, men med hänsyn till hur det blåser inom den borgerliga oppositionen kan man vänta sig vad som helst.

Fru talman! Sedan regeringen i mitten på 1950-talet övergav lågräntepolitiken, avvecklade de statliga generella stödåtgärderna, t.ex. de statliga tilläggslånen och den statliga räntegarantin, och nu övergått till paritetslånesystemet, har hyrorna ständigt stigit. Det har skett i snabbare takt än ökningen av andra levnadskostnader. Nr 140 Paritetslånesystemet innebär inte, som många tror, någon subvention. Onsdagen den Det innebär bara att kapitalkostnaderna fördelas i tiden, dvs. att 13 december 1972 skulderna skjuts på framtiden. Så småningom skall lånen betalas tillbaka, — — — — och det förutsättes då att det skall ske till priset av ständigt stegrade Konjunkturstimuhyxors lerande åtgärder De ändrade finansieringsvillkoren har varit avgörande för hyresstegringarna. Uppskattningsvis har ungefär hälften av de hyreshöjningar som ägt rum under den senaste 15-årsperioden haft just denna orsak. Regering och riksdag har således i hög grad bidragit till den nuvarande situationen på bostadsmarknaden. Att bostadspolitiken gått snett råder det väl inget tvivel om. Trots att nästan en fjärdedel av hushållen i landet är trångbodda och uppskattningsvis flera hundratusen lägenheter är direkt undermåliga och hundratusentals människor fortfarande står i bostadskö, står det tiotusentals lägenheter outhyrda därför att folk inte har råd att betala de skyhöga hyror som fastställts i nyproduktionen. Många av de människor som tvingas att hyra dessa dyra lägenheter måste söka socialhjälp för att klara hyran. Det bostadssociala stödet har heller inte kunnat förhindra en utveckling som innebär att människor med låg inkomst i stor utsträckning tvingas bo i de sämsta bostadsområdena. Vi har fått en klart markerad uppdelning i rika och fattiga områden. De som har det sämst ställt hänvisas till de sämsta områdena med en dålig miljö och en undermålig service, dvs. de som har det största behovet av en god boendemiljö och en fullgod service hänvisas till den sämsta miljön. För att komma till rätta med de problem som nu råder på bostadsområdet krävs omedelbara kraftåtgärder. Orsakerna till de orimligt höga hyrorna har vi från kommunistiskt håll vid flera tillfällen klart redovisat. Jag behöver inte ingående redovisa dessa på nytt. Dessutom har frågan diskuterats ganska ingående i dag. Klart är att så länge man från regeringshåll accepterar en bostadspolitik, som bygger på privat ägande, och att bostadsbyggandet skall drivas med vinst och profit som drivfjäder och att man helt bortser från bostaden som en social rättighet kan man inte komma till rätta med de oskäligt höga hyrorna. De åtgärder som vänsterpartiet kommunisterna föreslagit vid flera tillfällen är: En allmän räntesänkning och en totalfinansiering av bostadsbyggandet genom en statlig bostadsbank, som tillhandahåller kapital till en låg och fast ränta. Som förhållandet nu är vet vi att räntekostnaderna i nyproduktionen utgör hälften av hyreskostnaderna. Vi har även föreslagit ett effektivt ingripande mot monopoliseringen inom byggnadsmaterialindustrin och kraftåtgärder mot markspekulatio nen. Till riksdagens höstsession har vpk i motion 1711 föreslagit införande av hyresstopp och att regeringen inför höstriksdagen framlägger förslag till nytt bostadssocialt program med syfte att bryta den nuvarande hyresstegringsvågen och anvisa vägar för att i stället sänka hyrorna. Dessa krav har stark genklang bland de breda folklagren. Förr eller senare måste det ändå ske något från regeringshåll. Det vore klokt om man redan nu biträdde de förslag som vpk lagt fram i hyresoch bostadsfrågorna. Hyresstegringarna är orimliga. De äventyrar många människors levnadsstandard. Det måste bli ett stopp på hyreshöjningarna. Det är hög tid för en bostadspolitik som gör det möjligt att sänka hyrorna. Fru talman! Det är inte bara de stegrade boendekostnaderna som i dag är ett gissel för dem som har det sämst ställt här i samhället. Hushållskassorna blir allt knappare och knappare. Jämsides med de kraftigt stegrade hyreskostnaderna har priserna på livsmedel och andra nödvändighetsvaror stigit kraftigt. Det nettopåslag som lönearbetarna fått är för många redan helt förbrukat just på grund av höjda hyror och ständigt stegrade livsmedelspriser. Detta betyder för många direkta reallönesänkningar. Jag vill inskjuta en synpunkt om effekterna av denna politik. Den naturliga följden av hyresstegringarna är ett köpmotstånd, dvs. folk har inte råd att anta erbjudanden om lägenheter som är nyuppförda. Det är rymliga och goda bostäder, men de betingar ett högt pris, som man inte har råd att betala. På grund härav kommer många bostäder att stå outhyrda. En annan följd är att bostadsbyggandet minskar, och vi får arbetslöshet bland byggnadsarbetarna. Miljonbelopp måste betalas ut i arbetslöshetsunderstöd samtidigt som just dessa arbetare får en sänkt standard som leder till minskad konsumtion. Naturligtvis inverkar detta på ekonomin i dess helhet i samhället. Orsakerna till de stegrade livsmedelspriserna har vi från vårt håll varit inne på vid olika tillfällen. En avgörande orsak är just den av riksdagen beslutade mervärdeskatten. Vänsterpartiet kommunisterna har vid flera tillfällen föreslagit riksdagen att slopa mervärdeskatten på livsmedel. Skatteutskottet och riksdagen har dock vid varje tillfälle avvisat våra yrkanden. Dels skulle det vara administrativt svårt att slopa momsen på maten — fastän andra länder klarar denna sak med differentierad mervärdeskatt. Sverige skulle alltså inte mäkta med samma sak. Dels har man anfört — och det är kanske det mest anförda argumentet — att skattebortfallet skulle bli alltför stort. Regeringen föreslår åtgärder av annat slag, som också betyder inkomstbortfall för statskassan, men dessa favörer kommer inte löntagarhushållen till del. Nej, det är i första hand storfinansen och storföretagen som får dessa bidrag. Vi är inte eniga med regeringen om en sådan politik. Vi har föreslagit skärpt beskattning av bolagsvinster och förmögenheter. Vi har vidare föreslagit att man skulle stoppa miljardrullningen till militären. Därmed skulle man kunna finansiera just slopandet av momsen på matvaror. Lars Werner har i ett tidigare anförande gett exempel på att det hos storfinansen finns bärkraft för de större skattebördorna. Det är en fördelningsfråga av stor prioritet att få till stånd en lättnad för dem som bäst behöver den, dvs. lönearbetarklassen och löntagarnas hushåll i gemen. Men också denna sida av problemkomplexet har inverkan på ekonomin och sysselsättningen i dess helhet. Nedpressad köpkraft till följd av indirekt beskattning på det kanske mest angelägna — maten — minskar naturligtvis också annan konsumtion. Det är därför en dålig politik som bär regeringens signatur och som i grunden — trots all skenfäktning — har de borgerligas stöd. Herr talman! Vpk-gruppen har återkommit i dessa frågor också vid höstriksdagen i samband med övriga frågor som har med det konjunkturpolitiska sammanhanget att göra, såsom sysselsättning, arbete och utkomst. Jag har med det sagda velat göra dessa understrykanden och vill instämma i de yrkanden som har framställts tidigare i debatten av Lars Werner i Tyresö.